Herr talman! Ardalan Shekarabi har frågat mig vilka utvecklingsmöjligheter för svensk fisketurism jag ser ifall EU:s förslag om ett stopp för odlad lax i älvarna runt Östersjön verkställs samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att EU:s förslag om ett stopp för odlad lax i älvarna runt Östersjön blir verklighet. Vad gäller utsättning av odlad lax vore det bästa en situation där vi hade kunnat få till stånd en naturlig reproduktion och därmed en lösning som är långsiktigt hållbar. Där befinner vi oss emellertid inte. Merparten av de utsättningar av lax som sker i Sverige är så kallade kompensationsutsättningar, vilka sker som en kompensationsåtgärd för de fiskemöjligheter som försvunnit till följd av utbyggnad av vissa älvar. Var utsättningen ska ske och i vilken omfattning regleras i vattendomar för respektive älv. I Sverige sattes 2012 ut ca 1,96 miljoner laxsmolt, merparten som kompensationsutsättningar. Den naturliga reproduktionen uppgår i hela Östersjöområdet till runt 2,9 miljoner smolt, varav Sveriges andel inklusive Torneälven uppgick till ca 2,75 miljoner smolt. Utsättningarna utgör därmed en icke försumbar del av de fiskemöjligheter som finns i hela Östersjöområdet och är viktiga för både yrkes och fritidsfisket på flera håll i landet. Den viktigaste åtgärden för laxen och därmed för laxfisket handlar emellertid om att se till att de vilda laxbestånden når de mål som finns för naturlig reproduktion. På så sätt kan vi skapa både goda fiskemöjligheter och en situation som är långsiktigt hållbar ur ett biologiskt perspektiv. En viktig åtgärd för att nå dithän är en förvaltningsplan för lax i Östersjön. Regeringen stöder arbetet med framtagandet av en sådan plan inom EU. Kommissionens förslag om att förbjuda kompensationsutsättningar i älvar som saknar en naturlig reproduktion av vildlax är emellertid en del i förslaget som regeringen inte kan ställa sig bakom. Precis som interpellanten mycket riktigt påpekar är förslaget i denna del inte tillräckligt analyserat. Förslaget bedöms kunna få förödande konsekvenser för vildlaxstammarna, detta särskilt om man inte på samma gång anpassar kvoterna. Sverige har därför lyft denna och andra centrala frågor för förvaltningen av laxen i diskussionerna med både andra Östersjöstater och kommissionen. Den svenska regeringen avser att tillsammans med andra Östersjöstater driva frågan om utsättningarna och andra relevanta frågor inför och under den kommande behandlingen av laxplanen i ministerrådet. Detta i syfte att nå en överenskommelse om en verkligt effektiv plan som skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara laxbestånd. En god naturlig reproduktion tillsammans med utsättning av lax, som sker på ett sätt att den inte utgör ett hot mot de vilda laxbestånden, skapar goda möjligheter för såväl yrkes som sportfiske och fisketurism. Under senare år har vi haft en positiv utveckling av såväl laxbestånd som fisketurism. Om denna utveckling fortsätter kommer Sverige att kunna erbjuda en nivå där fisket efter både vild och odlad lax är jämförbar med några av världens bästa fiskevatten. I sammanhanget ska vi inte heller glömma bort fisket efter andra arter än lax, som utgör en mycket viktig del av fritidsfisket i våra vatten runt Sveriges kuster och i insjöar runt om i landet. Goda bestånd av olika arter och därmed ett bra fiske utgör grunden för en utvecklad fisketurism. Detta tillsammans med de fantastiska möjligheter som erbjuds i form av hotell, matupplevelser, tillgång till bra guider, transportmöjligheter med mera är det som sammantaget skapar förutsättningar för en utveckling av fisketurism och arbetstillfällen på landsbygden. Arbetet med en helhet är i detta sammanhang viktigt för att skapa förutsättningar för enskilda entreprenörer att utveckla verksamhet inom eller kopplad till fisketurism. I sammanhanget vill jag också särskilt peka på att en central förutsättning för utvecklingen av fisketurism och småföretagens förutsättningar - särskilt på landsbygden - är en fortsatt utveckling av företagarnas möjligheter att verka på landsbygden.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet Eskil Erlandsson för svaret på interpellationen. Fisket är av stor betydelse för Sveriges näringsliv och turism. Både det kustnära yrkesfisket och det alltmer populära fritidsfisket utgör viktiga motorer i landsbygdens utveckling. I dag ägnar sig fler än en miljon svenskar åt fritidsfiske. Det finns goda möjligheter att utveckla fisketurismen till en näring att räkna med. Mot den bakgrunden är det olyckligt att EU-kommissionen och Europaparlamentet har lagt fram ett förslag om att förbjuda utsättning av odlad lax i älvarna runt Östersjön. EU vill stoppa all odlad lax i älvarna redan till 2020. Ett sådant förslag skulle slå mycket hårt mot Sveriges kustnära landsbygd. Bara i Dalälven, som har sitt utlopp i Älvkarleby kommun, sätts det varje år ut ca 190 000 laxar. Detta är fiskar som både yrkesfiskare och fritidsfiskare när sig på. Om EU:s förslag skulle bli verklighet är risken överhängande att laxen i Dalälven helt försvinner, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för bland annat Älvkarleby kommuns utvecklingsmöjligheter. EU:s motiv är att utsättningen av odlad lax bedöms hota den naturliga vildlaxstammen. Det är lovvärt att EU vill förbättra situationen för Östersjölaxen, men förslaget är missriktat och riskerar att utrota stora delar av laxbeståndet i våra älvar. Flera myndigheter, kommuner och fiskeorganisationer framhåller att EU:s förslag är dåligt berett och saknar vetenskapligt stöd. Därför gläder det mig att statsrådet anger att EU:s förslag om att förbjuda kompensationsutsättningar i älvar som saknar en naturlig reproduktion av vild lax inte stöds av den svenska regeringen. Det är viktigt att regeringen agerar tydligt och tar ställning för svenskt fiske och svensk fisketurism. Det är dock olyckligt att regeringen hittills inte tydligt skickat dessa signaler till de aktörer som är berörda av EU-förslaget. Förslaget har väckt stor oro bland sportfiskare och bland företagare och anställda inom fisketurismnäringen och kan ha påverkat planeringen av framtida investeringar negativt. Under de senaste två åren har medierna många gånger rapporterat om EU-förslagens konsekvenser utan att regeringen tydliggjort sitt ställningstagande. Detta har ökat otryggheten hos berörda aktörer. Herr talman! För tydlighetens skull vill jag fråga statsrådet: Kommer den svenska regeringen att stoppa det diskuterade EU-förslaget?
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för interpellationen. Den kan bidra till det som interpellanten efterfrågar, nämligen att ge kunskap om var Sverige står i denna för många företag och människor viktiga fråga. Fisketurism och sportfiske kan erbjuda många utvecklingsmöjligheter vad gäller företagande och därmed jobb i våra landsbygdsområden runt omkring i Sverige. Därför är det viktigt att vi diskuterar de här frågorna och att Sveriges position och ställningstagande i de här sammanhangen kungörs och offentliggörs, och därav mitt tack till interpellanten. Jag kan återupprepa att vi från den svenska regeringens sida inte kan ställa oss bakom den propå som finns från EU-kommissionen om att vi inom en relativt snar framtid inte ska få sätta ut odlad laxsmolt i våra vatten. Detta skulle - i varje fall på kort sikt - leda till att förekomsten av lax minskade. Därmed skulle den sportutövning och det företagande som många människor ägnar sig åt påverkas negativt. Till detta ska läggas att vi, som jag sade i mitt interpellationssvar, samarbetar Östersjöstaterna emellan, eftersom vi - för att uttrycka det lite talspråkligt - sitter i samma båt. Vi måste hjälpas åt att påverka EU på ett sådant sätt att vi får de förutsättningar som vi tror kan bidra till den bästa utvecklingen för fisket i våra länders vatten - därav de täta och frekventa kontakter som jag och mina medarbetare har till exempel med Finland, som redan har tillkännagett att de har samma uppfattning som vi. Blir vi många har vi en reell möjlighet att påverka förslaget från kommissionen på det sätt vi vill.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Eskil Erlandsson för det tydliga ställningstagandet här i Sveriges riksdag. Jag hoppas att den här signalen når ut till alla berörda, framför allt de företagare och anställda i fisketurismnäringen som har varit väldigt oroliga. Avslutningsvis vill jag framföra en önskan om att de frågor som berör landsbygden i Sverige får samma uppmärksamhet och samma tydliga ställningstaganden från regeringen som de frågor som berör storstäderna. De senaste åren har det skrivits artiklar med rubriker som "EU vill förbjuda laxodling", "EU-förslag om stopp för odlad lax i älvar får kritik" och "Slut på utsättning av odlad lax". Det är några av de rubriker som förekommit i svenska lokaltidningar på små orter där det i och för sig inte bor så jättemånga människor, men som tillsammans utgör en jätteviktig del av Sveriges näringsliv och Sveriges tillväxtpotential. Jag ser fram emot en samhällsutveckling där de frågor som berör de här små bygderna får samma uppmärksamhet och samma tydliga ställningstaganden som de frågor som berör Stockholm och andra större städer.
Herr talman! Jag tackar återigen för interpellationen och debatten. Jag hoppas och förutsätter att vi kan hjälpas åt för att stärka företagandet och utvecklingen också i andra delar av vårt land, vid sidan om den utveckling som vi självklart vill ha i såväl Stockholm som andra lite större städer i vårt land.

Därför finns min önskan att hjälpa och stödja varandra i den utveckling vi vill se. Jag ser gärna att jag även i fortsättningen får stöd för mitt agerande i Europeiska unionen när frågorna diskuteras. De är viktiga för många människor i alla delar av vårt land.